Herr talman! Engelsmännen har ett ordspråk som kan översättas så här: »Först när man äter puddingen vet man hur bra den är.» Årets kompletteringsproposition ser vid första anblicken ut att vara en tilltalande anrättning. Inga väljare skall behöva sova oroligt för den sakens skull under de närmaste månaderna fram till valet. Det är åtminstone finansministerns och de socialdemokratiska valmakarnas förhoppning. Men människorna ute i vardagslivet har en känsla av att det är något som inte stämmer när det gäller regeringens sätt att i denna kompletteringsproposition beskriva verkligheten. Det hjälper inte hur fina bortförklaringar man än gör när det gäller prisstegringarna; varje människa som går ut och handlar märker med förfärande tydlighet att de finns. Småföretagaren som behöver låna pengar för sitt företag och trygga sysselsättningen för sina anställda får nej av bankerna när han vill låna, därför att riksbanken praktiskt taget förbjudit bankerna att lämna ut några nya lån. Det är i en del fall t.o.m. fråga om att skära ned de lån som redan existerar. Nu kan vi ändå inte bevisa att den skildring som finansministern. ger för resten av året är felaktig, men vi kan se hur uppgifterna i den kompletteringsproposition som finansministern presenterade förra året stämmer med verkligheten.

Detta är ju inte belopp av storleksordningen tiotal eller hundratal miljoner, utan det rör sig om avsevärda avvikelser. Jag vill inte med detta säga att de mycket skickliga experter som finansministern har i departementet inte skulle kunna räkna, men jag nämner detta som ett exempel på hur föga man kan lita på att de förutsägelser som görs i en kompletteringsproposition verkligen kommer att slå in. Det enda man egentligen vet om de siffror som Ppresenteras är att de är felaktiga. Frågan är bara hur felaktiga de är. Utvecklingen under den del av året som gått ger oss anledning tro att den kompletteringsproposition, som vi nu har att behandla och som alltså kom för några veckor sedan, redan är föråldrad och att den kommer att visa sig vara lika felaktig som förra årets. Handelsbalansens siffror för april månad har just blivit tillgängliga. Under årets första fyra månader ökade importen med 2400 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Men exporten ökade bara med 1600 miljoner. När det nu i kompletteringspropositionen sägs att man är till freds med exportökningen skall vi hålla i minnet att exporten visserligen ökat men att importen ökat mycket mer. Handelsbalansen visar för perioden januari— april i år ett underskott med 1 466 miljoner. Finansministerns prognos för hela året är ett underskott på endast 5310 miljoner kronor totalt. För att finansministerns prognos för hela året skall slå in måste alltså exporten under resten av året överstiga importen med 1 000 miljoner kronor. Detta framstår som orealistiskt. Det har stor betydelse med tanke på den inverkan som ett underskott i handelsbalansen har för vår valutareserv. Tillsammans med övriga siffror som nu är tillgängliga får vi således underlag för en helt annan bild än den som finansministern försöker teckna i kompletteringspropositionen. Under ctt år med högkonjunktur och med fullt utnyttjande av våra produktiva resurser får vi inte bara en prisstegring som är avsevärt större än denna konjunktur skulle motivera. Vi har nu, om man räknar tillbaka på en tolymånadersperiod, en prisstegring på ca 7 procent. Vi får också mitt under de goda tiderna, då vi på exportmarknaden kan sälja allt vi kan producera och gör det till fördelaktiga priser, uppleva att vår valutareserv kraftigt minskar och att antalet konkurser särskilt när det gäller de små och medelstora företagen på ett uppseendeväckande sätt ökar. De siffror jag har sett tyder på en uppgång under månaderna hittills i år för landet i sin helhet på 30 procent — herr Hedlund nämnde nyss siffran 920 procent för Stockholmsområdet. Om detta inträffar mitt i en högkonjunktur, hur skall det då gå när tiderna blir sämre? Nu väntar jag att finansministern kommer att lägga skulden för det som har inträffat antingen på utlandet eller på oppositionen. Det är ju det välkända mönstret: om någonting är bra är det regeringens förtjänst — om: någonting är dåligt beror det antingen på utlandet eller på oppositionspartierna. Men hur vore det om regeringspartiet för en gångs skull tog ansvaret också när utvecklingen går i fel riktning? Vill finansministern erkänna att han har totalt misslyckats med den målsättning han ställde upp för några år sedan, nämligen att utjämna underskottet i betalningsbalansen och kunna bygga upp en tillfredsställande valutareserv? Det vore intressant att få svar på den frågan. Herr talman! Det har talats mycket den senaste tiden om en förtroendekris här i landet. Därmed har man framför allt menat storföretagens minskade förtroende för regeringen. Jag skall inte gå in närmare på detta nu — det tycker jag är en sak som regeringen får göra upp med storföretagen. Visserligen ville inte socialdemokraterna ställa upp tillsammans med de andra partierna vid de utfrågningar som Industriförbundet planerade, men regeringsledamöterna brukar = träffa storföretagarna vid middagar då och då, så det blir väl tillfälle till ett ordentligt samtal. Finansminister Sträng är ju också intresserad av att möta Industriförbundets direktör Axel Iveroth vid en TV-debatt. Om finansministern skall ha med sig några bisittare vid ett sådant tillfälle, kanske jag får rekommendera statssekretare Feldt och de två socialdemokratiska riksdagsmännen Bergqvist och Hellström. Herr Feldt har framkastat tanken att man skall ta ut en extra skatt eller avgift av företag som går bra och använda de peng ar, som man får in, till företag som går mindre bra. Riksdagsman Bergqvist har motionerat om att man skall klämma åt småföretagen ordentligt. Man skall alltså beskatta det arbetande kapital, som herr Hedlund talade om, mycket hårdare än vad herr Sträng har föreslagit. Riksdagsman Hellström m.fl. har lagt fram ett förslag om att man skall ta ut en höjd skatt av företagen, som de sedan skall återlåna — ett genialt sätt att så småningom åstadkomma en socialisering av företagen utan att betala för det. Jag skall som sagt inte närmare gå in på denna typ av förtroendekris, utan jag skall i stället ta upp en förtroendekris som är oerhört mycket allvarligare, nämligen konsumenternas bristande förtroende, spararnas bristande förtroende och löntagarnas bristande förtroende för regeringens förmåga att hålla någorlunda stabila priser i vårt land. Där finns den verkliga förtroendekrisen. De mindre företagarnas problem har belysts här av herr Larsson i Umeå. Jag kan hänvisa till den konferens som folkpartiet i förrgår anordnade i Riksdagshuset. Jag skall därför inte gå närmare in på deras problem, men låt mig bara anknyta till ett replikskifte mellan herr Sigvard Larsson och bankoutskottets socialdemokratiska talesman när man tycktes vara överens om att de mindre företagen skall få arbeta på lika villkor som de stora företagen. Skillnaden mellan folkpartiet och socialdemokraterna i detta avseende är att medan vi både i princip och i praktik vill införa dessa lika villkor nöjer man sig på socialdemokratiskt håll med en läpparnas bekännelse. De förslag som vi har framställt för att ändra de nuvarande reglerna så, att de mindre och medelstora företagen kan få konkurrera på villkor likvärdiga med de större företagens, har avvisats. Herr talman! I samband med det bristande förtroende som löntagarna, konsumenterna och spararna i praktiken har visat — jag avser nu inte deklarationer eller uttalanden — kommer vi in på en fråga som jag tycker har varit alltför mycket förbisedd i den ekonomisk-politiska debatten. När det gäller att anvisa botemedel mot den ekonomiska sjukan i samhället koncentrerar man sig nästan uteslutande på penningoch finanspolitiken i mer begränsad mening. När nu penningpolitiken överansträngts — till sin yttersta gräns, kan man väl säga — framstår finanspolitiken som universalmedlet. En höjning av mervärdeskatten, som i sig själv ju primärt innebär en prisstegring, framställs som det enda botemedlet mot prisstegringar. Jag förnekar inte på något sätt att en sådan åtgärd vore helt i enlighet med den nationalekonomiska läroboken och att en skattehöjning i den teoretiska modellen medför en. minskad efterfrågan och därför får en dämpande effekt på inflationen. Men när man ensidigt pekar på skattehöjningar som ett. medel i kampen mot inflationen förbiser man att så mycket händer utanför statsbudgetens område som kan kullkasta "de fina planer som görs upp på det finanspolitiska fältet. Detta har också finansministerns experter tvingats erkänna, och jag har år efter år envist pekat på det.

Om t.ex. löntagarna blir skrämda av prisutvecklingen och måste tilltvinga sig lönehöjning ar, som går långt utöver det samhällsekonomiska utrymmet, åstadkommer det en effekt som inte primärt är budgetmässig men som ändå har ett stort inflytande och som påverkar den ekonomiska politikens mål. Om konsumenterna tappar förtroendet för regeringen och sätter i gång en köprush, är detta inte primärt en budgetåtgärd, men det innebär i dagens läge en ytterligare överansträngning av ekonomin som för med sig den sänkning av det frivilliga sparandet som vi nu kan konstatera. Detta innebär inte på något sätt, herr talman, att jag skulle förneka att finanspolitiken spelar en viktig roll i den ekonomiska politiken, men jag tycker det är angeläget att peka på de bestämda förutsättningar man måste sätta upp när man skall använda finanspolitiska medel. Den första förutsättningen är att budgetbalanssiffror — budgetöverskott eller underskott — inte kan vara någon vägvisare i och för sig för den ekonomiska politiken. Finansministern har tidigare talat mycket om balansering av totalbudgeten, men vi är nu överens om att budgetbalanssiffror är alltför trubbiga mätare av den ekonomiska situationen och alltför dåliga vägvisare när det gäller att välja medel. Ett budgetöverskott eller ett budgetunderskott kan vara sammansatt av många olika komponenter, som var för sig inverkar olika på ekonomin i landet. Den andra förutsättningen är att man tar stor hänsyn till att det händer mycket i samhället utanför den specifika budgetpolitikens ram. Det är därför som det förtroende konsumenter, löntagare och sparare i praktiken visar för regeringens förmåga att hålla stabila priser spelar en så avsevärd roll för den ekonomiska utvecklingen i landet. Det är därför också nödvändigt att se den ekonomiska politiken i samhället i hela sammanhanget. I den motion nr 950, som vi väckte i januari i år, lade vi fram ett program som innebär en så dan helhetssyn på den ekonomiska politiken. Vi sade för det första att budgetplaneringen bör utbyggas med längre perspektiv framåt. Man måste ta hänsyn till reformernas angelägenhetsgrad och kostnader samt det finansiella och samhällsekonomiska utrymmet under olika år. För det andra begärde vi en översiktlig nationalbudget i arbetskraftstermer, som innefattar en bedömning av framtida tillgång och efterfrågan på olika slag av arbetskraft. Det har vi begärt för att man skall underlätta en effektiv användning av de samhällsekonomiska resurserna och för att det skall kunna tjäna som en vägledning för åtgärder i syfte att utan tvång anpassa tillgången på olika utbildad arbetskraft till efterfrågan. För det tredje har vi sagt att den ekonomiska planeringen här i landet bör innefatta alternativa planer som underlag för de politiska instansernas prioriteringar och att detta planeringsarbete bör göras rullande och bevaka de regionala aspekterna. För det fjärde har vi begärt en översyn av statsutgifterna för att främja kostnadsbesparingar och effektivitet. Vi har begärt en parlamentarisk besparingsutredning, den har nu kallats för prioriteringsutredning, men det är ju samma sak och samma mycket angelägna sak. För det femte menar vi att den statliga finanspolitiken bör få en större flexibilitet, så att den bättre kan anpassas efter konjunkturerna, och den skall kunna kombineras med åtgärder som främjar en svensk produktionsökning och export. Detta skall ske inte minst genom marknadspolitiska åtgärder. För det sjätte har vi begärt att regeringen på det internationella området skall främja överenskommelser som skapar förutsättningar för en fortsatt ekonomisk expansion med bevarad stabilitet, hög sysselsättning och lägre ränte nivå. Det bör man ju understryka inte minst i dagens läge med de höga räntor som förekommer. För det sjunde har vi begärt att det enskilda sparandet skall uppmuntras med lämpliga skattepolitiska åtgärder, med utgivning av värdefasta obligationer och medelst andra åtgärder. För det åttonde har vi begärt att ett ekonomiskt socialt råd med företrädare för statsmakterna, olika organisationer samt oberoende expertis skall inrättas för att åstadkomma en bättre belysning av de samhällspolitiska problemens verkliga läge och för att förbereda de stabiliseringskonferenser som vi har begärt. För det nionde vill vi att konkurrensens värde för rationalisering, effektivitet och sänkta kostnader skall konsekvent tillvaratas. Det gäller att man skall kunna ha en konkurrens också på kreditmarknaden. Herr talman! Det var några punkter som tillsammans kan utgöra underlag för en ekonomisk politik som enligt vår uppfattning på ett bättre sätt än den politik som regeringen har fört skall kunna främja en ekonomisk utveckling och en god sysselsättning i vårt land. I den motion som folkpartiet och centerpartiet väckte i anledning av kompletteringspropositionen har — vi dessutom begärt en parlamentarisk utredning som skall omfatta näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter. Denna utredning skall skyndsamt undersöka orsakerna till rådande obalans i fråga om utrikesbetalningarna och föreslå sådana kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, som statsmakterna kan vidta för att bidra till att jämvikten i betalningsbalansen återställs. Jag kan också hänvisa till den gemensamma mittendeklaration som gjordes i går på detta område. Från oppositionens sida har vi erbjudit oss att i samverkan med regeringen i det besvärliga ekonomiska läge som vi befinner oss i försöka finna en lösning på dessa svåra ekonomiska problem, problem som kommer att avspegla sig ännu tydligare i höst efter valet och nästa år, om inte åtgärder vidtas nu. Det är bättre ått stämma i bäcken än i ån. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på förslaget om besparingsutredning, på behovet av sparstimulerande åtgärder och på de stabiliseringspolitiska konferenserna. När det gäller besparingsutredningen följde jag med intresse meningsutbytet mellan herr Brandt och fru Nettelbrandt tidigare i dag. Herr Brandt drog den gamla visan — han är inte riktigt å jour med vad som händer inom regeringspartiet — om att oppositionen vill skära ned den offentliga sektorn och frågade på vilket område detta skall ske. Då citerade fru Nettelbrandt finansministerns uttalande i årets kompletteringsproposition där det står, att det kommer att bli oundgängligt att en omprövning och nedskärning sker i existerande utgiftsprogram. Hon frågade vilka områden som skulle bli aktuella: Hon fick inte något svar av herr Brandt, och finansministern är kanske inte heller beredd att lämna något. Men i den besparingsutredning som oppositionen föreslagit är det just sådant som bör få förtur och behandlas med stort allvar. Det frivilliga sparandet har ju fått en ny aktualitet genom Svenska Sparbanksföreningens skrivelse av den 22 maj till finansministern, och jag tror, herr talman, att man inte skall underskatta allvaret i den skrivelse som tillställdes regeringen. Inom Sparbanksföreningen finns det människor som verkligen har erfarenhet av det ekonomiska livet. De har sett de negativa verkningar som det minskade frivilliga sparandet medfört, och jag tror det finns anledning att lyssna till vad de har att säga.

Här beböver det sättas in starka krafter för att hejda inflationen, ty det är en obestridlig sanning att den tar från de fattiga och ger till de rika. Detta är en aspekt på inflationen som skall sättas i relation till jämlikhetssträvandena — det får vi inte glömma. Det är klart att en stabiliseringskonferens bara skulle kunna vara till nytta under en mycket bestämd förutsättning, nämligen att löntagarna kan hysa förtroende till myndigheternas förmåga att få till stånd någorlunda stabila priser. Nu har regeringen avvisat alla förslag till samverkan. Den är sig själv nog. Jag tror att vårt lands löntagare och invånare i allmänhet bör ha en sak alldeles klar för sig: det är bara en kraftig minskning av antalet socialdemokratiska ledamöter i den nya riksdagen som kan få det socialdemokratiska partiet att ta reson och vara villigt att resonera med de andra partierna om samlande lösningar. Vi har alltså, herr talman, ett alternativ till den socialdemokratiska politiken. Det gäller de områden jag nu nämnt och skatteområdet, som fru Nettelbrandt berörde. I januari framhöll finansministern i finansplanen, att en snabb tillväxt av våra resurser är en förutsättning för att kunna förverkliga det viktiga mål för den ekonomiska politiken som en jämnare inkomstoch standardfördelning utgör. Herr talman! Med andra ord menade väl finansministern, att vi inte kan föra en framgångsrik jämlikhetspolitik, om vi inte kan få till stånd en snabb ökning av bruttonationalprodukten. Det är särskilt angeläget att understryka detta med tanke på den satsning på en ökning av låginkomsttagarnas inkoms ter som alla politiska partier är ense om.

Detta skulle med rätta betraktas som ett tjänstemannafientligt handlingssätt från det politiska partis eller den fackliga organisations sida som föreslog något sådant. En snabb tillväxt av våra resurser är därför en förutsättning för att vi skall kunna bedriva en jämlikhetspolitik här i landet. Detta har också finansministern redan antytt. Och det är även en förutsättning för att vi skall kunna intensifiera vårt samarbete med utvecklingsländerna och för att vi skall kunna fullfölja det miljövårdsprogram som t.ex. folkpartiet har lagt fram. Därför är den tabell som återfinns på s. 13 i den reviderade nationalbudgeten föga uppmuntrande. Den visar den väntade ökningen av bruttonationalprodukten under 1970. Av samtliga europeiska länder som nämns i tabellen ligger Sverige näst sist med en ökning av 3,5 procent. Medeltalet för Västeuropa är 4,9 procent. Jag hämtar alltså dessa siffror ur herr Strängs egen publikation. Detta betyder, uttryckt i pengar, att om Sverige i år hade kunnat öka sin bruttonationalprodukt lika mycket som genomsnittet i de västeuropeiska länderna, så skulle folkhushållet i år kunnat disponera över 2000 milj.kr. mer än vad vi nu gör. De pengarna hade behövts, i det läge vi befinner oss! Och nog borde vi ha kunnat göra det i en högkonjunktur, om den ekonomiska politiken hade skötts på ett riktigt sätt. Från olika håll har sagts att det har varit ganska tyst om oppositionen under det senaste året. Man har påstått att vi har tassat omkring i filttofflorna, som man uttrycker det. Om man har fått ett sådant intryck, så kan det ha flera orsaker. Först och främst är det praktiskt sett ganska svårt för oppositionen i ett land, där ett parti har haft regeringsmakten i årtionden och för ögonblicket är i stor majoritet, att få sina förslag att nå fram till allmänheten. Det är förståeligt om journalister och andra i våra massmedia med viss rätt har resonerat så, att även om regeringen lägger fram ett dåligt förslag är detta ändå en nyhet, därför att man vet att det kommer att genomföras, men om oppositionen lägger fram ett bra förslag är det inte samma fina nyhet, eftersom man har anledning tro att förslaget kommer att avslås. Men intrycket att vi inte har opponerat lika hårt som tidigare torde främst bero på att folkpartiet och de andra oppositionspartierna pu har gått ifrån det s.k. skuggbudgettänkandet. Vi menar att ett oppositionspartis förnämsta uppgift inte är att vara något slags revisorer för regeringens politik eller att, som det också sagts, försöka föra en bättre socialdemokratisk politik än den regeringen för, utan vi har sett saken så att det för ett oppositionsparti måste vara viktigast att dra upp riktlinjerna för den framtida politiken. Det var därför som vi förra året startade Samråd 69, där vi lade upp program på olika områden, som vi menar kommer att ha stor betydelse för människorna under hela 1970-talet. Vi gick in på konsumentfrågor, arbetsplatsdemokrati samt aktivitet och trygghet för de äldre. Vi utarbetade också vårt skatteprogram. Vi har alltså där tillsammans med tusentals medlemmar inom folkpartiet utformat ett socialliberalt alternativ. Från det socialdemokratiska partiet kommer nu propåer om en kraftig utvidgning av den statliga företagssektorn också på områden, där detta inte är speciellt motiverat av lokaliseringspolitiska eller andra starkt vägande skäl. Man talar också alltmer öppet om statliga representanter i de stora industriföretagens styrelser. Vi hör förstås inte så mycket om detta just nu. Den statliga utredningens ordförande landshövding Eckerberg frågade ju i ett brev industriminister Wickman hur mycket sprängstoff han skulle våga föra ut i valrörelsen. Tydligen fick landshövding Eckerberg vid något privat samtal rådet att ligga lågt, eftersom det nu inte hörs mycket om detta. Men om valet går bra för det socialdemokratiska partiet, kommer nog tankarna igen. Något annat som man på socialdemokratiskt håll för fram i olika varianter är kravet att företagsbeskattningen skall öka kraftigt, vilket jag inledningsvis nämnde. Såsom motiv för en ökning av företagsbeskattningen anför man ati inkomsterna från denna har minskat i förhållande till skatteinkomsterna från fysiska personer. Företagens andel av skatteintäkterna har alltså minskat. Denna bild är dock bara andra sidan av det förhållandet att lönerna i samhället har ökat mycket kraftigare än vinsterna. Om lönerna ökar i mycket högre takt än vinsterna, måste det föra med sig att vi får en större andel av skatteintäkterna från dem som erhåller dessa löner. Något som man dessutom inte får glömma i detta sammanhang är att företagen påförts ganska stora sociala avgifter, bl.a. ATP-avgifterna. En variant av tankarna på en kraftigt ökad företagsbeskattning är att en del av denna skall återgå till företaget som ett amorteringsfritt lån. Dessa pengar som har debiterats företaget men som inte tas ut skulle kunna arbeta inom företaget för att finansiera investeringar, för att tjänstgöra som rörelsekapital o. s. v. Självfallet skulle emeller tid staten vara den verkliga ägaren av dessa pengar, även om de är amorteringsfria. Hur man tänkt sig att göra med räntan vet jag inte — det redovisas inte i motionen. För varje år som går skall alltså statens andel av företagets tillgångar öka. Staten skulle vara ett slags sleeping partner i industriföretagen i vårt land. Detta är inte något hugskott från en SSU-klubb utan har framförts i år i denna kammare av sex socialdemokrater. Motionärerna har inte avslöjat hur de tänker sig utformningen av förslaget i framtiden, men det är inte otroligt att staten när företagarnas skuld blir tillräckligt stor inte nöjer sig med en passiv roll, utan uttalar att man nu har fått så mycket pengar i företaget på grund av de skatter, som debiterats men som inte blivit inbetalda, att man vill vara med och bestämma över hur företaget skall skötas. Det kan också tänkas att man på statligt håll blir intresserad av att överta företaget och det kan man i så fall göra billigt. Ägaren har ju själv undan för undan varit tvungen att avhända sig en del av sitt företag utan att få någon likvid för det. Det verkar faktiskt som om man på detta sätt ytterst elegant hade löst socialisternas gamla problem: Varifrån skall vi få pengar för att betala ägarna om vi övertar deras företag? Tänk vilket elegant sätt att kunna ta hand om egendom utan att i verkligheten behöva ge någon Kompensation! Herr talman! Detta sista står alltså inte i motionen. Vi vet inte riktigt hur man har tänkt sig det hela, men nog vore den utveckling som jag här skisserat i linje med de tankegångar som har förts fram på vänsterhåll inom det socialdemokratiska partiet. Nu finns det också varianter på denna ökade företagsbeskattning: man skall beskatta företag som går särskilt bra och dela ut pengarna till företag som går mindre bra -—— en sorts inkomstutjämning mellan företagen. Jag skall inte närmare försöka beskriva resultatet, men en sak kan vi vara säkra på: vill man uppnå en stagnation i vår ekonomi, så är detta ett tyvärr mycket effektivt sätt. Sannerligen — när vi ser på denna flora av vildvuxna socialiseringsplaner från ofta mycket representativa medlemmar av det maktägande partiet inser vi hur angeläget det är att det finns ett socialliberalt reformvänligt alternativ som är byggt på den fria marknadshushållningens grund. Vi har under det senaste året inom folkpartiet speciellt inriktat vårt arbete på ett program för ett mänskligare samhälle. Vi arbetar för att 1970-talet skall bli den socialliberala samhällssynens årtionde.

Herr talman! Det har naturligtvis sina sidor att variera samma tema efter fyra stora ekonomiska debatter under denna riksdagssession och efter de inlägg som representanter för mittenpartierna nu har gjort, där redovisningar lämnats som i många stycken överensstämmer med helhetsbilden, sådan som vi inom moderata samlingspartiet ser den. Men jag skall ändå göra några kommentarer och börja med att säga att man kan förändras. Jag hoppas att finansminister Sträng också förändras. I januari karakteriserade jag finansplanen som en otillfredsställande och halvhjärtad redogörelse för den ekonomiska situationen och för de ekonomiska framtidsutsikterna. Nu när vi haft tillfälle att ta del av den reviderade finansplanen vet jag inte, om det är riktigt att avge ett lika milt och försiktigt omdöme om den planen som om finansplanen. Den reviderade finansplanen är nämligen inte bara otillfredsstäl lande och halvhjärtad som beskrivning av det aktuella ekonomiska läget i Sverige — den är också en orealistisk prognos för framtidsutvecklingen. Finansminister Strängs helhetsbild är emellertid envist mycket ljus. Han konstaterar i kompletteringspropositionen bl.a. följande: »Den bild som den reviderade finansplanen ger av den svenska ekonomins nuläge och framtidsutsikter har en rad klart positiva inslag. Till det mest tillfredsställande vill jag hänföra den fortsatt snabba exportexpansionen.

Det ger en falsk bild, som nog de flesta läskunniga är medvetna om. Den svenska ekonomin har under senare år präglats — det kommer vi inte ifrån — av växande svårigheter att upprätthålla balansen i utrikesbetalningarna. Vi har importerat mera varor och tjänster än vi har exporterat. Under sex av 1960-talets tio år har bytesbalansen uppvisat ett underskott. Det har varit fallet under vart och ett av de senaste fem åren. På penningvärdesidan är situationen i stort sett densamma. Penningvärdeförsämringen, prishöjningarna och kostnadsökningarna har fortsatt. I finansplanen räknade finansministern med att penningvärdeförsämringen under 1969 skulle ha uppgått till 3,5 procent, men han nödgas nu konstatera att den blev större, och den senaste siffran i finansplanen är 4,2 procent. Detta är bara några antydningar om den ekonomiska utvecklingen sådan som den kan avläsas i kalla siffror. Mittenpartirepresentanten herr Gustafson i Göteborg har även angivit det hela i kalla och realistiska siffror. Men detta är också den statistik som man inte minst utomlands avläser och som i början av året bidrog till att skapa ett misstroende mot vår förmåga att ekonomiskt hävda vår valuta och vår konkurrensmöjlighet. Det är en utveckling som dessutom drabbar den enskilda människan, och det är en utveckling som regeringen bär ofrånkomligt ansvar för. I dag finns dessvärre ingenting som tyder på att den här trenden inte skulle fortsätta under detta år. Hur har t.ex. utvecklingen på utrikeshandelns område gestaltat sig? Jag skall inte upprepa de siffror som angivits, utan vill endast poängtera att vi ändå under de fyra första månaderna har ett underskott i handelsbalansen på 1 466 miljoner kronor, vilket redan det borde ge en kall ilning av oro i finansministerns ryggrad. Detta har naturligtvis lett till ett fortsatt valutautflöde. Vid utgången i mars i år kunde ett nytt bottenläge noteras. Då hade valutareserven sjunkit till 3 659 miljoner kronor, och dessvärre tycks bottennoteringarna följa varandra slag i slag. Under april hade valutareserven minskat med ytterligare 167 miljoner kronor. Vid utgången av april var hela valutareserven nere i 3 492 miljoner kronor, och detta belopp skall jämföras med samma tidpunkt förra året, d.v.s. utgången av april 1969, då vi hade 5002 miljoner kronor. Den faktiska nedgången är i själva verket större än vad dessa siffror återspeglar. I början av detta år kunde Sverige nämligen tillgodogöra sig 195 miljoner kronor i de speciella dragningsrätterna. Finansministern har hitintills varit angelägen om att kunna tala om dessa problem som tillfälliga svårigheter, men frågan är om det går att göra detta i längden. Det skall i själva verket bli mycket intressant att höra finansministern om en stund berätta vad det denna gång är som gör uttömningen av valutareserven till ett kortsiktigt tillfälligt problem och varför vi skulle kunna vänta oss att trenden snabbt skall vändas. Jag tycker att finansminister Gunnar Sträng på något sätt har kommit på villospår. Vi har ju varit många vanliga människor som har respekterat finansministerns kunnande och hans förmåga att förutse framtiden, men i dag tycks han inte kunna tillskriva sig något allvetande och någon ofelbarhet. I dag gör finansministern sig snarare känd för att allt som oftast räkna fel på några tusen miljoner kronor, och det är ju inte vidare bra för en finansminister, allra minst i en ekonomiskt svår och orolig tid för ett land. Ändå tror jag inte att det allvarligaste för regeringen är att den räknar fel. Vi för vår del är inte så förvånade över det. Vi har i motioner inte bara i år utan även förra året gett vår syn på den väntade utvecklingen. Vad som däremot är allvarligt är att regeringen försöker dölja verkligheten. Man vill inte vidta de erforderliga ekonomiska åtgärderna. Man hoppas kunna hålla skutan flytande till efter valet. Lyckas då den socialdemokratiska regeringen behålla sin regeringsställning, får man sätta in den nödvändiga beska medicinen under hösten och hoppas att allt skall vara glömt och förlåtet till nästa val. Blir det i stället en borgerlig regering, slipper ju socialdemokraterna göra någonting åt eländet. Detta är inte bära att ha is i magen. Det är en kallhamrad taktik — och finansministern är kallhamrad många gånger — från en regering, som uppenbarligen försöker att till varje pris bita sig fast vid makten. Jag tror att denna taktik har bidragit till att ytterligare vidga förtroendeklyftan inför regeringen och dess ekonomiska politik. Man frågar sig inom och utom landet vilka regeringens intentioner i dag är på den ekonomiska politikens område. Regeringens blomsterspråk ger inte något svar på den frågan. Vi vet t.ex. att utländska exportörer inte längre vill sluta avtal i svenska kronor. Det är inte något gott betyg på förtroendet för regeringens ekonomiska politik att finska exportörer, som tidigare slutit sina avtal i svenska kronor, nu föredrar att göra det i finska mark. Eftersom regeringen inte har velat erkänna att vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge, har den följaktligen inte heller varit beredd att föra den ekonomiska politik som situationen kräver. Man 'har tvärtom genom sin nyligen genomdrivna omläggning av skattesystemet — eller låt mig kalla det sin medvetna höjning av skatterna — lagt grunden till en utveckling, som ytterligare kommer att framhäva de långsiktiga strukturella problem som är roten till våra nuvarande svårigheter. Man har valt att låta riksbanken söka täppa till de värsta läckorna i ekonomin genom en rekordhård kreditpolitik. Räntorna har höjts två gånger i år, och kreditpolitiken har skärpts på olika sätt även under den allra senaste tiden. I dag är det ju i det närmaste fullständigt kreditstopp, och t.o.m. löpande checkräkningskrediter skall skäras ned med 20 procent. Denna kreditpolitik har lett till att i dag kan noteras rekord i konkursfrekvensen. Det finns rader just av småföretagare, vilka är beroende av sina krediter, som inte längre kan klara sig. Detta är en orimlig situation mitt under en s.k. högkonjunktur. Men det är också en politik som kan få långsiktiga efterverkningar på <produktivitetsutvecklingen i vårt land. Finansministern talar ändock med förtjusning i sin reviderade finarnsplan om den starka investeringsviljan inom näringslivet. När året är slut får vi se hur stora dessa investeringar i prakti ken blev. Det vore för övrigt av stort intresse att få ta del av en analys av dessa planerade investeringar. är det i verkligheten produktionshöjande investeringar, eller är det investeringar som företagen egentligen gör bara för att kunna överleva och hålla sysselsättningen i gång? Den socialdemokratiska regeringen kräver alltså återhållsamhet på kreditoch kapitalmarknadspolitikens område. Det minsta man då kunde begära vore att staten själv visar stor sparsamhet och stark återhållsamhet. Men så har inte varit fallet. Under innevarande budgetår tycks det statliga upplåningsbehovet komma att uppgå till 3 500 miljoner kronor. Det betyder alltså att staten under en högkonjunktur, då den ekonomiska teorin rekommenderar minskad statlig upplåning eller underbalansering av budgeten, i stället ökar sin upplåning i förhållande till budgetåret 1968 68, då vi i stället hade en lågkonjunktur, har den statliga upplåningen ökat med cirka 1,6 miljarder kronor. Finansministern har i själva verket lånat in en halv miljard kronor mer än han i finansplanen ansåg skulle vara nödvändigt. Här är det verkligen inte fråga om att skära ner några krediter med 20 procent! Enligt vår uppfattning inom moderata samlingspartiet är just detta det centrala felet med regeringens ekonomiska politik. De nuvarande ekonomiska svårigheterna är inte tillfälliga — de är strukturellt betingade. Det finns ett generellt efterfrågetryck i vår ekonomi som har lett till kapitalutflöde genom bl.a. turism och ökad import. Importkonkurrerande företag har slagits ut, och det har inte varit möjligt att ersätta detta bortfall med ökad exportförsäljning i samma utsträckning. Det är ett mönster som går igen på område efter område. Dessa problem kan inte lösas genom finanspolitiska åtgärder över ett år. Den offentliga sektorns snabba tillväxt är — och det har vi starkt understrukit i våra motioner — en väsentlig förklaringsfaktor till. .detta strukturproblem. Denna har endast till en liten del kunnat genomföras .på grund av en minskning av den privata konsumtionen. Det har i stället varit de privata näringslivsinvesteringarna som fått stryka på foten. Är det då, herr finansminister, att förvåna sig över att man kan tala om ett kapacitetsproblem inom svensk ekonomi? Kapaciteten är otillräcklig, därför att investeringarna har varit och tydligen fortfarande är otillräckliga. Låt mig göra en annan kommentar till den offentliga sektorns tillväxt. Jag vill hämta materialet :till den från den reviderade nationalbudgeten. Där anges multiplikatoreffekten vid det allmännas köp av varor och tjänster till plus 1,92. Förändringar i de direkta och indirekta skatterna anges till minus 0,92 respektive minus 1,15. Förändringar i det offentligas inköp av varor och tjänster har alltså omkring dubbelt så stor efterfrågepåverkande effekt som förändringar i skattetrycket. Förenklat skulle man utifrån dessa. siffror kunna säga att för att en expansion av de offentliga utgifterna skall kunna realiseras, utan att detta skall vara förenat med inflatoriska effekter, måste det allmänna öka sina inkomster ungefär dubbelt så mycket som sina utgifter. Det betyder också att besparingar på den offentliga sidan kan vara dubbelt så effektiva för att komma till rätta med inflation som skattehöjningar av samma storleksordning. Nu har emellertid totalbudgeten ända sedan budgetåret 1963/64 varit överbalanserad och budgetunderskottet har ökat år från år.

Dei är inte någon vidare vacker sifferserie ens med herr Strängs ekonomiska filosofi. Budgeten har varit expansiv antingen vi har haft högeller lågkonjunktur, vilket dessa siffror visar. När man med konjunkturpolitiska motiv höjt skatterna, har man inte kunnat avhålla sig från att öka sina egna utgifter med de medel som dragits in till statskassan. Men nästa budgetår skall det bli en ändring, säger finansministern, och envisas med att ange det statliga upplåningsbehovet för budgetåret 1970/71 till bara drygt 800 miljoner, trots att han redan i januari talade om att siffran var för låg. Jag har roat mig med att titta efter i några gamla finansplaner hur stort finansministern sagt att budgetunderskottet skulle bli och hur stort det egentligen blev. Det visar att man skall vara skeptisk gentemot de siffror som finansministern redovisar i början av året. 1966/67 skulle budgetunderskottet bli 209 miljoner; det blev 1631 miljoner. 1967 69 talade herr Sträng om ett underskott på 2149 miljoner; det blev 2 648 miljoner kronor. För det budgetår som snart är tilländalupet skulle budgetunderskottet bli 2 490 miljoner; det blev 3 510 miljoner kronor. Detta visar att sparsamhet inom den offentliga sektorn är nödvändig. Det är det enda sätt på vilket vi kan komma till rätta med våra ekonomiska svårigheter: få stopp på inflationen, återskapa normala förhållanden på kreditmarknaden och hejda uttömningen av valutareserven.

En offentlig sparsamhet är alltså nödvändig. Åtgärder är också nödvändiga för att öka det personliga sparandet. I vår ekonomisk-politiska motion i januari begärde vi en ny sparundersökning. Det kravet fick vi avslag på i riksdagen. Nu har emellertid finansministern inte desto mindre sent omsider beslutat sig för att tillsätta en ny sparutredning. Det hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse. Finansministern bör emellertid också omedelbart vidtaga åtgärder för att stimulera det personliga sparandet. Om finansministern tittar igenom — och det hoppas jag att han göra någon gång — några motioner från moderata samlingspartiet på detta område kan han få en mängd förslag till åtgärder, om han har svårt att klara av den saken själv. Det behövs en omläggning av den ekonomiska politiken. Jag tror — jag märker det på finansministerns minspel — att finansministern också vet det. Det behövs en omläggning nu. Efter valet kan det vara för sent.

Herr talman! Jag tänkte vid detta till fälle i sedvanlig ordning kommentera de anföranden som haft karaktär av partioch gruppledarinlägg. Men innan jag gör det vill jag honorera herr Vigelsbo. Jag tar gärna av mig hatten för hans friska och frejdiga inlägg från kammarens talarstol för en stund sedan och för den ärlighet och rättframhet han ådagalade i sin uppfattning om ansvarsfördelningen i den politiska utvecklingen. Det hedrar det gamla bondeståndet och centerpartiet av i dag att ännu i sina led hysa en riksdagsman som inte bara tänker på vad han å ämbetets vägnar och dragande kall måste säga utan har tillräckligt med civilkurage för att säga som det är. Låt mig efter detta, herr talman, fullgöra en förpliktelse gentemot herr Hedlund. Han har nämligen ställt en interpellation till mig, som jag har funnit lämpligt att besvara i denna ekonomiska debatt. Herr Hedlund har bett mig redogöra för eventuella skillnader mellan Sverige och Norge i fråga om utlåningsräntornas höjd samt anledningen till sådana skillnader. lämnats till interpellanten, återfinns vissa av de inoch utlåningsräntor som tillämpas av de norska respekive svenska affärsbankerna Härav framgår att de norska utlåningsräntorna ligger lägre än sina svenska motsvarigheter. En reservation måste emellertid göras för svårigheterna att mera exakt mäta innebörden av dessa differenser. Såväl användandet som definitionerna av de olika utlåningsformerna torde vara olika i Norge och Sverige. Möjligen kan man dra följande två slutsatser: 1. Skillnaden mellan diskonto är större än mellan de längre utlåningsräntorna. De senare ligger i Sverige endast ca en procentenhet högre än i Norge, samtidigt som variationen i diskontot är 2!/> procentenhet. 2. Skillnaden mellan inlåningsräntorna synes generellt vara större än mellan utlåningsräntorna. En huvudorsak till den lägre räntenivån i Norge torde vara att en rörlig ränta inte hade nämnvärt använts som ett led i konjunkturpolitiken. Den grundläggande målsättningen har varit att söka hålla en relativt oförändrad räntenivå, speciellt vad avser den långa räntan. Detta har emellertid inte uteslutit att man i övrigt tillämpar en konjunkturrörlig kreditpolitik. I mångt och mycket påminner den nuvarande norska kreditpolitiken om den som tillämpades i Sverige under de första tio efterkrigsåren. De medel:som används för att hålla räntenivån under kontroll är främst följande. Man utnyttjar på ett mycket aktivt sätt placeringskvoter; ibland av en detaljerad karaktär. Via statsbudgeten kanaliseras vidare betydande belopp till de statligt ägda bankerna. Dessa har en klart avgränsad verksamhetsinriktning, varför effekten sålunda till stor del blir en direkt dirigering av krediter till önskade ändamål och områden, Ett ytterligare medel är en kontroll över kapitalimporten från utlandet, vilken i hög grad utformas efter de statliga intentionerna för kreditvolymens utveckling. : Liksom Sverige är Norge i finansiellt avseende starkt beroende av omvärlden. Den i utlandet rådande högre räntenivån var en huvudorsak till att Norges Bank i september 1969 för första gången sedan år 1955 höjde diskontot. Att den norska valutareserven trots allt inte försvagades mera avsevärt under år 1969 berodde 'delvis på en aktiv import av kortfristigt kapital. Herr talman! Jag vill anföra ytterligare några synpunkter på: den fråga interpellanten : ställt. v Det finns ju alltid en viss förbindelse mellan inlåningsoch utlåningsräntor. Man skall inte förledas att tro att det råder någon nämnvärd skillnad mellan kostnaden för den som lånar kapital i Norge och kostnaden för den som lånar kapital i Sverige. Det är i så fall en felaktig slutsats. Här i Sverige har kapitalmarknaden i allt väsentligt varit tillräcklig för att förse de svenska låntagarna och investerarna med kapital. Norge har — intill de se naste åren, då konjunkturen har blivit bättre — permanent tvingats att i utomordentligt stor omfattning anlita den internationella kapitalmarknaden. Man har där fått betala en ganska hög ränta — jag kanske bör uttrycka mig som det är: en orimligt hög ränta — på europadollarmarknaden. Väger vi in detta, finner vi att den norska kapitalräntan är likvärdig med den svenska. Jag sade att det finns en viss förbindelse mellan inlåningsoch utlåningsränta. Jag kanske därför bör erinra om att de norska spararna i dag på banklönekonto eller sparkasseräkning får en ränta på 3 procent, mot 6,5 procent för de svenska spararna. Sätter man in pengar på en tolvmånadersräkning i Sverige, får man 7,25 procents ränta, men favören för den som sparar på en tolvmånadersräkning i Norge stannar vid 5 procent. Jag tror inte att man kan belysa det här problemet, som av och till kommer upp i den ekonomiska diskussionen, om man inte ser det i ett sådant vidare perspektiv som jag här försökt teckna. Efter detta, herr talman, skall jag övergå till de kommentarer som jag i sedvanlig ordning vill göra i mitt inlägg i riksdagens ekonomiska avslutningsdebatt. Vi upplever för närvarande en nationell och internationell högkonjunktur av sällan skådad styrka. Jag reagerar alltid när det sägs att finansministern skyller på den internationella situationen om konjunkturutvecklingen inte går helt efter hans antaganden, prognoser och beräkningar. Jag är i den situationen att jag tvingas göra prognoser, beräkningar och antaganden, men jag är inte i den situationen att jag har något inflytande över den internationella konjunkturutvecklingen. "Den stora efterfrågan tar sig uttryck i en utomordentligt stark brist på arbetskraft som leder till en prisuppdriv ning, som självfallet måste påverka oss med vår stora utrikeshandel. Den senaste redovisningen av arbetsmarknadssituationen anger att vi har 82 000 lediga obesatta platser i landet, medan 33 000 människor har anmält sig intresserade av att få ett arbete. Under den senaste tioårsperioden har det inte någon gång varit ett sådant sug efter arbetskraft vid denna tid på året som nu är fallet. Jag tror det var herr Hedlund som sade att situationen skulle ha tett sig väsentligt annorlunda om man hade varit litet snabbare med lokaliseringsansträngningar. Det förhåller sig inte så. I skogslänen redovisas i dag 13 000 lediga platser och 18 000 arbetssökande. I. skogslänen — som sträcker sig ner till Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län — har man alltså ett överskott av 5 000 människor i förhållande till efterfrågan. Samtidigt har vi ett underskott på 50 000 i riket i dess helhet. Det är självklart att situationen inte skulle ha förändrats i något avseende om vi hade vidtagit vissa lokaliseringsåtgärder litet snabbare. Den här väldiga driven kommer naturligtvis att gå över — när det blir vet vi inte; den kommer väl att hålla i sig under 1970, och den har en sådan automatik i sig att den väl fortsätter även ett stycke in på 1971, men naturligtvis kommer den så småningom att dämpas. Den har föranlett en prisutveckling med stigande priser som framstår såsom ganska sensationell när man studerar den närmare. Vi märker denna prisutveckling när vi ser på importerade metaller. Prisstegringarna på vissa metaller rör sig om 100 procent. Vi märker den på koksen, som är nödvändig för våra järnbruk som förädlar malm. Som alla andra bristsituationer leder även denna bristsituation i världen till att varan blir dyrare. Vi märker den på den svavelfattiga oljan. Inte bara i vårt land utan även t.ex. i England strävar man efter att med hänsyn till miljön gå över till svavelfria bränslen. Följden har blivit att det på oljemarknaden har uppstått ett underskott på denna specifika typ av brännolja, vilket har lett till kraftiga prisstegringar. Vi finner den på järnoch stålmarknaden. Den investeringskonjunktur som vi lever i präglar hela världen. Jag skall inte ge mig in på några utläggningar om den närmare anledningen till detta, men det kan ju tänkas att den allmänna internationella oron också är en faktor som driver upp efterfrågan på järn och stål. Vi har fått ett etablerat prisläge på världsmarknaden för våra exportprodukter: sågat virke, massa, papper, råmaterial för byggnadsindustrin o.s.v. Naturligtvis blir den internationella prissättningen riktpunkten även för den inhemska svenska prissättningen på dessa varor. Jag vet inte hur man skulle kunna undgå det, om man inte skulle våga sig på det djärva greppet att helt enkelt ransonera och kvotera varorna på den svenska marknaden och låsa fast priserna oberoende av de priser som man utanför våra gränser är beredd att acceptera. Detta är naturligtvis bara ett rent teoretiskt tankeexperiment, som ingen vettig människa skulle försöka realisera. Vad jag vill säga är att vi får ta konsekvenserna också hemma i vårt land av den prisutveckling som jag har beskrivit. Prisstegringen under första kvartalet 1970 har varit stark. Jag har för inte så länge sedan i ett inlägg från denna kammarens talarstol försökt att grundligt och sakligt redovisa anledningen härtill, och jag behöver: kanske inte upprepa vad jag då sade. Jag vill bara i korthet påpeka att en orsak är en efterjustering av vissa bostadsindex som är ett par år gamla men som slog igenom i januari månad. Vidare har vi fått en prisstegring som följd av att moms höjningen trädde i kraft tidigare för vissa kapitalvaror. Slutligen har vi i början av 1970 fått lönehöjningar enligt avtal som träffades 1969 men som gäller även för 1970. Stora grupper av företag inom handeln och övriga servicenäringar har inte några möjligheter att genom rationaliseringsåtgärder kompensera dessa lönehöjningar. Jag skulle vidare vilja tillägga en sak som jag inte har nämnt tidigare. Jag har under de senaste dagarna tagit kontakt med människor som praktiskt sysslar med att importera varor och sälja dem till de svenska konsumenterna. Jag har frågat dem, om de kan ge mig 2n rimlig förklaring till den starka prisstegringen i början av året. Där spelar kaffet en väsentlig roll. Felslagna skördar i Brasilien påverkar kaffepriset med en i runt tal 40—50-procentig uppräkning. Verkningarna av dessa felslagna skördar eliminerar man inte på ett år. De kommer att få konsekvenser för ytterligare i varje fall något eller några år framöver. Naturligtvis bli situationen då den, att alla som importerar vill se om sitt hus och lägga upp lager. Jag tror, och det har jag faktiskt fått verifierat, att man i dagsläget håller sig med en lagerhållning på kaffe som ligger 40—50 procent högre än den normala lagerhållningen, därför att man förväntar ytterligare prisstegringar. Jag har t.o.m. fått en siffra: den extra import som det här skulle vara fråga om rör sig om några hundra miljoner. Det finns en annan sådan här banal omständighet, nämligen fjolårets dåliga potatisskörd, som har gjort att svenska folket har tvingats att betala den vardagsvara, som potatisen är, med 60—70 procent högre pris under de gångna månaderna än vad som är normalt i det långa loppet. Det har skett en prisstegring på råvarorna för margarinindustrin. Det rör sig om prisstegringar som ligger mellan 70 och 90 procent. Så länge svenska folket konsumerar margarin i den utsträckning det gör och så länge priset för de råvaror vi gör margarin av ökas nästan till det dubbla frågar jag: Hur skall man kunna undgå den prisstegringen? Jag skulle kunna fortsätta. Alla vet att sillen har slagit fel. Det betyder att vi har fått prisstegringar på sillen och för den konservindustri som arbetar med den råvaran. Nu klarar man sig från oppositionen på det utomordentligt enkla sättet, att man tar fram prisstegringen på nära 3 procent under de första tre månaderna på året och säger: Se där hur galen finanspolitik finansministern tillåter sig att föra! Tänk om vi hade en annan regering, så skulle vi ju slippa den prisstegringen! Det är ju det som underförstås i det inte alldeles pregnant utsagda. Nu har jag erkänt min oförmåga att påverka de ting som jag här har redovisat. även om jag har stor respekt för regeringens opposition, tillåter jag mig att betvivla, att den på dessa punkter skulle haft några nämnvärda möjligheter att påverka utvecklingen i annan riktning. Finansministern presenteras ju alltid från oppositionens sida som den optimistiske, den glättade — det är ett intressant uttryck, det där — i varje fall som den glade och förtröstansfulle uttolkaren av framtidens ekonomiska besvärligheter. Därför är det med stor tveksamhet, som jag talar om för oppositionen, att prisstegringen under april var 0,2 procent. Detta applicerat på ett år skulle ge 2,4 procent. Men det kan ändå vara ett uttryck för att den starka prisstegringen i början av året hade alldeles speciella orsaker och att det inte är orimligt att räkna med en något lugnare takt i fortsättningen. En annan fråga som självfallet har sin plats i en ekonomisk avslutningsdebatt är ju utrikeshandelns utveck ling. Jag vill minnas att det var herr Holmberg som citerade ur kompletteringspropositionen undertecknads tillfredsställelse över den svenska exportindustrins konkurrenskraft, kapacitet och möjlighet att göra sig gällande på världsmarknaden. Jag har ingen anledning att ta tillbaka en enda stavelse av vad jag där sagt. Den är utomordentligt konkurrenskraftig och arbetar med praktiskt taget full kapacitet, den säljer allt vad den producerar, orderböckerna är fulla och priserna stiger. Det är ingen risk för att man i dagsläget behöver gå omkring och säga att man är illa behandlad, varken skattemässigt eller i andra avseenden, så att man därför inte kan utnyttja dagens situation. I våra prognoser räknade vi med att det volymmässigt skulle bli en exportstegring på ca 8 procent och en någon procent lägre importstegring. Vi räknade med att ha en viss favör i de s.k. terms of trade, d.v.s. prisförhållandet mellan export och import, och att man följaktligen rent värdemässigt skulle kunna dra slutsatsen att vi skulle kunna få en exportstegring på 12 procent eller kanske t.o.m. 14 procent. Vidare kalkylerade vi med en något lägre importstegring. Låter jag nu den här kalkylen sträcka sig fram t.o.m. april månad — siffrorna har ju redovisats tidigare i debatten — ger detta vid handen, att den svenska exporten värdemässigt ökat under de fyra första månaderna med inte mindre än i runt tal 18 procent. Mina uppskattande ord om svensk exportindustri i kompletteringspropositionen kan mot den bakgrunden faktiskt ytterligare understrykas. Problemet är naturligtvis att vi har fått en importstegring som desavuerat våra beräkningar och som under de fyra första månaderna uppgått till ca 25 procent. Den importstegringen är så hög att man, om man räknar med att den fortsätter i samma takt under hela året, skulle komma upp till den horribla siffran av närmare 50 miljarder, jämfört med 30 miljarder under år 1969. Ingen tror på detta. Jag har förklarat varför vi fått en alldeles ovanligt kraftig prisstegring under de tre första månaderna, och samma motiv finns i bakgrunden beträffande den kraftiga importstegringen under samma tid. Naturligtvis frågar sig en och annan: Tror då finansministern fortfarande på de prognoser han har serverat i kompletteringspropositionen, d.v.s. en prisstegring för hela året på 4,7 procent och en förbättring av bytesbalansen med några hundratal miljoner? Jag kan väl säga att jag är mera osäker beträffande den prognosen i dag än jag var när vi skrev detta i mitten av april. Det är möjligt att prisstegringarna blir ungefär en halv procent högre. Ingen vet hur det blir och ingen kan ställa några garantier för att stegringen stannar vid 4,7 procent.

Däremot tillåter jag mig fortfarande ha den uppfattningen att den kraftiga uttömningen av valutareserven, som var en följd av den s.k. kapitalbalansens utveckling, inte är lika betänklig nu som man kanske tyckte i varje fall i januari. Våra efterhandskalkyler visar att utlandet inte har förlorat förtroendet för den svenska ekonomin nu eller för framtiden. Vi angav en felaktig siffra i januari månad, när vi redovisade utlandsinvesteringarna innanför våra gränser till 325 å 350 milj.kr. Den nu justerade siffran, som är riktig, visar att summan i stället är omkring 900 milj.kr., d.v.s. ett par hundra miljoner kronor mer än vad som varit normalt under 1960-talet. Att vi ändå har haft ett utflöde från valutareserven beror på att de svenska investeringarna utomlands var så onormalt upptrissade under 1969. De uppgick till 1 400 milj.kr. mot normalt 700 å 800 miljoner. Jag skulle tro att vi där kommer att få en mera balanserad utveckling. Efter den 1 september i fjol har vi en annan kontroll på utlandsinvesteringarna från svenska företagare, och det ger mig anledning tro att vi med en viss förtröstan bör kunna se mot framtiden när det gäller valutabalansen.

Var och en som har någon uppfattning om hur dessa ting fungerar måste erkänna att i nuvarande läge saknar devalveringsdiskussioner all relevans. Om man sedan försöker avläsa verkan av den mycket starka importökning vi haft under första delen av innevarande år, så kommer man faktiskt fram till att den torde avsätta sig i en ytterligare lageruppbyggnad här i landet. Denna beror naturligtvis på en spekulation i att den internationella prisstegringen ännu inte har avstannat. Då vill man förse sig. Och blir det en doppning där — det finns ju vissa tecken som tyder på att man i varje fall på järnoch stålområdet har nått toppen och nu kanske kan börja avläsa en viss dämpning — så är det också slut på den spekulationen. Då har man inte längre något intresse av att bygga upp sina lager vidare. Den investering som är på gång i vårt land — vi har i kompletteringspropositionen uppskattat ökningen där till 15 procent -— innebär, om ingen förändring sker, att industrin i stor utsträckning efterfrågar importvaror av investeringskaraktär. Även det slår naturligtvis på vår utrikeshandelsbalans. Men regeringen har stannat för att vi får acceptera detta, helt enkelt därför att vi har ansett det vara så nödvändigt med den investeringsförstärkning som nu förekommer. Den är ju avgörande för produktionsökningen framöver. På den punkten har det därför inte förekommit några diskussioner om att göra begränsningar. När jag gör antagandet att det huvudsakligen är på lagersidan som man nu bygger upp tillgångarna och att detta är den väsentliga förklaringen till importökningen, så är det resultatet av vissa personliga enkäter, som jag under de senaste dagarna har försökt göra. Detta är också ganska naturligt. Den enskilde konsumenten i vårt land kan egentligen inte öka sin konsumtion särskilt mycket. Dess bättre kunde vi i regel äta oss mätta under 1969, och vi blir i stånd att göra det även under 1970. Vi klädde oss också hyggligt under 1969 och kommer att göra det också 1970. Att man skulle hamstra vanliga löpande konsumtionsartiklar för dagligt behov tror jag inte på. Däremot är det naturligt att man kanske i en sådan situation skulle vilja hamstra den bil som man ändå avsett att köpa eller byta till. Vi höjde omsättningsskatten för att om möjligt. förhindra detta. Det är ganska intressant att studera bilhandelns utveckling efter detta beslut. Mot en normal ökning i fråga om försäljningen av personbilar under januari månad med 12 000—13 000 exemplar, steg siffran i år till inte mindre än 30 000 exemplar. Efter moms-höjningen kom naturligtvis en rekyl. I mars brukar försäljningssiffrorna uppgå till 25 000—30 000 bilar, i år var de nere i 13 000—14 000 exemplar. Om man adderar försäljningssiffrorna för bilhandeln under de fyra första månaderna av året, blir resultatet ungefär detsamma som i fjol. Försäljningen har i år stigit med bara ett par tusen exemplar. Jag finner alltså inte heller på bilhandelns område något speciellt sug från importen sett i längre perspektiv. När det gäller konsumentkapitalvaror har det sagts mig från försäljarhåll att uppgången är tämligen normal. Handelns och industrins lageruppbyggnad uppvisade under fjolåret en ökning med 2 miljarder kronor mot normalt en tredjedel härav. I kompletteringspropositionen har vi räknat med att dessa lager kommer att underhållas men inte ytterligare öka. Nu tycks utvecklingen ge vid handen att denna uppfattning måste revideras. Industrin och handeln bygger upp sina lager även utöver den kraftiga ökningen under fjolåret. | Förutsättningen - för den stora importen är naturligtvis att det finns pengar att betala med. Om konsumenterna i dag har ett överflöd av pengar, driver de fram denna import. De har självfallet i år också något mer pengar än i fjol. Om ökningen är på något sätt exceptionell vill jag dock låta vara osagt. Däremot vet vi alla att den tunga industrin har en bättre självfinansiering i dag än för t.ex. två eller tre år sedan. Om man studerar det gångna årets bokslut inom den stora och ledande industrin får man belägg för detta. Jag tvekar inte säga att den svenska industrin under 1960-talet inte torde ha haft ett bättre verksamhetsår än det som redovisats för 1969. Att man har pengar och får. beställningar tar sig. uttryck i ön skemål om utbyggnader; därav följer ökningen inom investeringsprognosen. Det tar sig också uttryck i förbättrade möjligheter att lägga upp lager. I detta sammanhang menar jag att vi kan finna åtskilligt av förklaringarna till den nuvarande situationen. Förhållandet har också tagit sig uttryck i ett relativt svagt motstånd mot löneökningar utöver avtalen. Detta är ett annat tecken på vad som hänt på detta område under de månader som gått under 1970. Allt detta kan sammanfattas i den slutsatsen att den dominerande delen av den svenska industrin för närvarande har relativt mycket pengar till sitt förfogande. Man kan då ställa frågan, om den kreditåtstramning som vi nu sätter in har någon. verkan i det perspektiv som jag tillåtit mig skissera. Den har säkerligen sin verkan och den är nödvändig, om vi inte vill ta ytterligare några steg ut i det kalla vattnet, och det är ju ingen som önskar komma dit — även om jag är medveten om att kreditåtstramningens teknik har sina gränser såsom ett medel i inflationsbekämpande syfte. Jag får väl anledning att komma tillbaka till detta. Denna filosofi om att en starkare finanspolitik skall korrigera det hela genom att ta ner efterfrågan, får ju till sin logiska slutsats bara två alternativ. Det ena är att man beskattar industriföretagen hårdare och berövar dem den investeringsoch expansionsaktivitet som de visar i dag. Vi har inte velat göra detta dels mot bakgrunden av industriinvesteringsutvecklingen under 1960-talet, dels mot bakgrunden av vad vi anser att vi vill ha ut för framtiden. Det andra alternativet är att man riktar sig starkare i sin skattepolitik mot de enskilda konsumenterna. Det är lätt att säga att kreditpolitiken är en plåga och att vi måste ha en bättre finanspolitik, men det är betydligt svårare att klämma ur oppositionstalarna att den na hårdare finanspolitik rimligtvis och sanningsenligt betyder en rekommendation av att gå ut och beskatta konsumenterna hårdare än vi gör i dag. Herr Brandt har ju redovisat detta underliga dubbeltänkande och dubbeltalande genom att återge en episod från bevillningsutskottets behandling av ärendena. Ja, det finns naturligtvis ett treåje medel, och det är att slå in på de fysiska regleringarnas väg. Och även den vägen har vi fått beträda under året; den 25-procentiga investeringsavgiften på sekundära anläggningar är ett exempel härpå. I år var det väl inte någon nämnvärd opposition mot den, och det är ju ett glädjande tecken på tillfrisknande hos oppositionen i jämförelse med förra gången detta förslag lanserades. Men jag skulle kunna berätta en cpisod från föregående vecka, när regeringen gick igenom alla ansökningar om dispens från investeringsavgiften och begäran om att få sätta i gång sådana här sekundära anläggningar. Alla vet vad det är fråga om: det är bankhus, varuhus, parkeringshus, kyrkor, sporthallar, simhallar, bensinstationer och annat sådant. Vi hade att behandla en lista som avsåg 2700 miljoner och där man begärde dispens från investeringsavgift och krävde igångsättningstillstånd för slika sekundära byggen. Det gällde alltså 2,7 miljarder, och naturligtvis kan man göra vissa reflexioner. Regeringen släppte fram 350 miljoner av begärda 2 700 miljoner. Den reflexion man omedelbart gör är: Ligger det rimlig klokskap bakom planerandet för alla dessa anläggningar? Jag skall vara vänlig nog att utgå från att det ligger rimlig klokskap och rimligt — företagarförutseende bakom, när man är beredd att ge sig in i en sådan byggnation. Och till ett rimligt förutseende från företagarsidan måste då också räknas ett antagande om att fi nansieringen skall ordnas på ett eller annat sätt.

Jag vill inte vara så stygg att jag drar denna slutsats utan jag drar i stället den enligt min mening mera rimliga slutsatsen att det väl fanns ett antagande om att man skulle kunna gå i land med finansieringen. Med utgångspunkt därifrån menar jag att hela kreditransoneringens plåga måhända kommer i ett något annorlunda perspektiv när man ser det mot bakgrunden av vad jag här har anfört. Det hela är — om det skulle vara så illa som man gör gällande — naturligtvis ett mysterium, en ouppklarad gåta. Naturligtvis slår kreditransoneringen på vissa specifika områden, säg gärna den lilla småföretagarens.

Men jag är medveten om att en indignationskampanj är på gång från småföretagen, och som alla opinionsrörelser har en gammal tradition att börja i Småland — själv är jag på fädernet smålänning — är det framför allt i Kronobergs och Kalmar län som detta kan utläsas. Vid morgonkaffet i dag avlyssnade jag ett inlägg i kommentarerna strax efter dagsnyheterna kl. !/28. Det var så intressant att jag tog papper och penna och skrev upp vad som sades. Journalisten och intervjuaren frågade ut ledaren för aktionen i Kalmar län, som sade: Nu säljer vi alla våra företag därför att statsmakterna infört en kreditransonering som är så besvärande. Journalisten frågade vederbörande: Varför tar ni till så här drastiska åtgärder? Vederbörande svarade då: Vi har ledsnat på alla påhopp från massmedia, och dessutom har statsmakterna en kreditransonering som vi har ledsnat på. Journalisten fortsatte: Har ni svårigheter med er ekonomi? Nej, inte för dagen, säger vederbörande överraskande nog. Men vi kanske får det och därför är det kanske bäst att sälja medan tid är — det senare var väl hans tanke. Den tredje frågan var: Men om ni inte får någon köpare, hur gör ni då? — Ja, då får vi fortsätta tills vidare. Man kan säga att detta svar var präglat av en uppgivelsens resignation, men det kan naturligtvis bakom svaret ligga en förhoppning om att det hela ändå inte är fullt så illa utan att det på ett eller annat sätt ordnar upp sig.

Därför fann jag det faktiskt rörande när fru Nettelbrandt talade om att hon ville ha en rundabordskonferens som skulle ta sin ledning från just dessa experter, som hon underkänner så till den milda grad när finansministern i sina akter hänvisar till dem. Det är klart att jag räknar fel, låt mig gärna erkänna det. Det är ju ett enkelt sätt att uttrycka saken, och varför skall vi göra den krångligare än den är? Följaktligen räknar Sträng fel; vi kan vara överens om detta. I allmänhet räknar han fel åt galet håll, tycker oppositionen. Någon gång räknar han fel åt det andra hållet, men det talar ni aldrig om. år 1967 trodde Sträng att priserna skulle stiga med 3,5 procent, när vi avslutade den här debatten i riksdagen vid ungefär samma årstid som i år, men det blev bara 3,1 procent. År 1968 trodde Sträng i maj månad att priserna skulle stiga med 2,7 procent, men det blev bara 2,2 procent. I år tror jag att priserna stiger — jag har sagt det i kompletteringspropositionen — med 4,7 procent, men jag har redan reserverat mig för att det kanske blir 5 procent. Men man bör väl ändå räkna mig till godo de gånger jag har räknat åt andra hållet. Den balanserade medelproportionalen blir ju hyggligare då än om man envisas med att redovisa bara på det sätt som oppositionen gör. Jag vet, herr talman, att det tristaste en församling kan råka ut för — det må gälla även i fråga om tristess hårt tränade kammarledamöter — är att sitta och lyssna på en sifferexercis av och an rörande vad som hänt och inte hänt. Men jag får be om ursäkt, om jag ändå — bara på en eller två minuter — försöker ställa felräkningsperspektivet i en något annorlunda dager. I januari månad 1969 presenterades en finansplan med en upplåningssiffra för 1969/70 på 2 490 miljoner. I maj månad samma år var den nedtagen till 1560 miljoner. Den förbättringen hade i huvudsak sin grund i en uppräkning av inkomstantagandena med ungefär 800 miljoner. Man vore ju rätt förunderligt funtad, om man inte försökte revidera sin beräkning när en fråga, som tidigare har varit oklar, framstår som tydligare och mera gripbar i kalkylerna. I januari 1970 presenterades en statlig upplåning på 3 070 miljoner, och nu i maj säger vi 3510 miljoner. Dessa 500 miljoner var ju en källa till stor glädje för Sven Gustafson i. Göteborg, om jag inte minns fel. Skillnaden mellan maj 1969 och januari 1970 beror i allt väsentligt på löneutvecklingen, men dessutom på en aktivering av bostadslånen som tidigare inte var förutsedd. Vad oppositionen missar är en ärlig redovisning. Jag har vid varje tillfälle då vi har lämnat dessa siffror sagt, att reservation får göras för att där inte ligger någon täckning för kommande lönehöjningar. Jag har inte velat höfta till något sådant belopp, eftersom jag tycker att jag i så fall skulle trampa in på avtalsparternas område. När det gäller lönehöjningarna lägger vi oss i efterhand och registrerar vad de blir. Men vi gör varje gång denna reservation. Den skillnaden belöpte sig till mellan 700 och 800 miljoner kronor mellan de olika redovisningstillfällena. Den uppgick i fråga om bostadslånen till 200 miljoner kronor helt enkelt därför att vi förbättrade och effektiviserade hanteringen i bostadsstyrelsen, så att de statliga bostadslånen rann ut snabbare än tidigare. Möjligen föranledde också kreditransoneringen och svårigheten att finansiera även bostadsbyggandet — även om det gick ganska bra — att man så snabbt som möjligt ville ha ut de statliga lånen. Beträffande skillnaden mellan januari och maj i år, 500 miljoner kronor, ber jag få understryka att vi i januari sade ifrån att här inte fanns täckning för den lokaliseringsproposition som skulle komma att framläggas längre fram under riksdagen. Den kostade 200 miljoner kronor. Vi har dessutom även i år fått en expansion i fråga om bostadslånen som har lämnats ut i snabbare takt än enligt de gamla metoderna. Jag tillät mig också att säga i januari, att det i statsverkspropositionen inte fanns någon täckning för den kapitalförstärkning till Norrbottens järnverk som sedermera skulle komma att föreslås; för någon vecka sedan voterade riksdagen igenom 100 miljoner kronor till NJA. Om man nu skall roa sig med att tala om felräkningarna — jag tycker i och för sig att det är ett ganska billigt nöje, men anspråken: på nöjen kan naturligtvis variera — är det väl ändå relativt anständigt att tala om att den och den siffran var påhängd med den och den reservationen. I detta fall har jag gjort reservationer för lönehöjningar, lokaliseringspolitik och Norrbottens järnverk. Och då är felräkningarna kanske inte riktigt så dramatiska som man vill göra gällande. | Jag fann ett avsnitt i herr Sven Gustafsons anförande vittna om ett spirande tillfrisknande, och jag önskar honom naturligtvis i fortsättningen en ökad god hälsa intellektuellt sett. Han sade nämligen att när man diskuterar de ekonomiska frågorna är man också tvingad att tänka på konsekvenserna på arbetsmarknaden. Och det är väl det som jag har varit tvingad att tänka på i alldeles utomordenligt hög grad mot bakgrunden av den något disparata lönepolitik som vi har upplevt under de senaste månaderna och som till sin natur har skilt sig ganska väsentligt från den lugna, reglementerade ordning som svensk arbetsmarknad tidigare har kunnat glädja sig åt. När man talar om den skärpta finanspolitiken och önskvärdheten av en sådan och säger »varför sätter inte finansministern in en skärpt finanspoli tik» går det rakt in hos folk som sitter och lyssnar utan att de tänker på vad konsekvenserna egentligen skulle bli. De skulle, ärade kammarledamöter, bli att man snabbare skulle ha gått ut med skattehöjningar. Och vill man inte lägga dem på industrin — och jag har förklarat varför vi inte vill det — får man lägga dem på konsumenterna. Det finns väsentliga grupper inom löntagarkåren som kan utnyttja dagens situation till att kräva kraftiga löneglidningar. Motståndet på företagarsidan i dagens prisläge, med dagens arbetskraftsbrist, i dagens konjunkturläge är tämligen obefintligt — eller i varje fall betydligt försvagat. Det finns andra grupper som inte kan utnyttja löneglidningarna och som naturligtvis är utomordentligt irriterade av att priserna stiger medan de har sitt fasta lönepåslag som inte förändras under år 1970. Jag är inte alls övertygad om att oppositionen skulle vara beredd att hjälpa mig genom att gå ut till de grupperna — bl.a. skulle det bli herr Gustafson närstående grupper — och säga: »Detta var nödvändigt ur allmänekonomisk synpunkt, det var nödvändigt ur inflationsbekämpningssynpunkt. Du får finna dig i att bli av med den där lönehöjningen som du hade hoppats på. Du kanske till och med får ta någon procents lönereducering, men det skall du göra, eftersom det är nödvändigt ur inflationsbekämpningssynpunkt.» Jag kan ta gift på att oppositionen inte kommer att lägga två strån i kors för att ge löntagarna en sådan redovisning; det blir i stället den rakt motsatta redovisningen. Naturligtvis kan man i dagens läge riskera att löntagarna inte nöjer sig med detta. De har anledning att räkna med att höjningen av momsen skall träda i kraft vid nästa årsskifte. De har anledning att räkna med den prisstegring under 1970 som finansministern talar om; den får man finna sig i. Men ytterligare fyra procent på detta blir kanske det strå som knäcker kamelens rygg. Vad blir då resultatet? Jo, det blir ingen upptorkning av köpkraften. Det blir ett nytt varv på skruven igen, något som ingen av oss kan ha anledning att önska. Naturligtvis, herr talman, finns det en annan möjlighet, och det är att man drar ned utgifterna.

Nu har emellertid den nye folkpartiledaren Gunnar Helén i en presskonferens för ett par dagar sedan talat om vad som är folkpartiets program — det är bara halva mittenprogrammet; han har inte tagit med centerpartiet i denna deklaration. I slutet av referatet från konferensen heter det: »Herr Helén räknar med att offentliga besparingar på totalt två miljarder skall kunna åstadkommas.» Det var inte litet det! Det tarvas en så revolutionerande mental omställning hos herr Helén och alla andra i oppositionen att ingen av oss ett ögonblick kommer att känna igen dem, om de skall försöka sig på detta program. Det är tröttsamt att lyssna till sifferuppräkningar och därför skall jag inte läsa upp den tabell som jag har framför mig; den finns här om någon är intresserad av att ta del av den. Av denna uppställning framgår vad oppositionens önskningar under den gångna riksdagen skulle innebära för det budgetår som börjar den 1 juli i år. De innebär att finanspolitiken skulle försvagas med mel lan 700 och 900 miljoner kronor. Detta gäller de tre borgerliga partiernas önskningar — herr Hermansson är litet värre; han hamnar vid mellan 1200 och 1300 miljoner kronor. Nu slår emellertid inte allt vad man begär igenom med sin fulla kraft omedelbart under det första budgetåret.

Denna filosofi att vi måste dra in på utgifterna på den allmänna sektorn har debatterats åtskilliga gånger i detta hus. Det har sagts tidigare i dag — jag tror att det var herr Brandt som sade det — att denna debatt kommer intermittent. Den hade sin stora inte bara knoppningstid utan även blomningstid under 1950-talet när författarfirman Svärd & Hjalmarson gjorde klatschiga slogans och vädjade till den enskilda individens klokskap och kollektivets dårskap. Då hade denna typ av argument en viss framgång, en framgång som gjorde det fasligt svårt för herr Ohlin att inte hänga med i bakvagnen. Så småningom kulminerade detta; kammen växte och man gick för långt: människorna sade ifrån. Sedermera, under 1960-talet, har det varit relativt lugnt om den kollektiva verksamhet inom vårt samhälle som naturligtvis till sista kronan arbetar för människornas bästa. Nu håller emellertid det moderata samlingspartiet på och försöker profilera sig, och jag tror det är en riktig tanke som herr Holmberg lagt sig till med. Han mals sönder om han går omkring och försöker se ut som en folkpartist eller en centerpartist. Men han har en liten chans att fånga upp en del av den speciella typ av människor som finns inom alla nationer om han profilerar sitt parti som den gamla pålitliga högern som står för den gamla kända högerfilosofin. Han kan följaktligen på nytt börja få litet personlig färg i den politiska debatten. Då är det naturligt att han på nytt attackerar den offentliga sektorn. Hur långt man på den andra kanten tänker följa med vet jag inte. Siffror talar ju många gånger bättre än aldrig så vällovliga presentationer från denna talarstol. Jag talar nu inte om några prognoser utan om en enkel redovisning av utvecklingen från 1960 till 1970. Den privata sektorns konsumtion ökade med 5 procent — alla siffror jag anger är medeltal per år — under första halvan av 1960-talet och med 3,4 procent under andra halvan av 1960-talet. Den statliga sektorns konsumtion ökade lika mycket som den privatas, d.v.s. med 5 procent under första hälften av 1960-talet, och med 0,6 procent under andra hälften, då den privata sektorns konsumtionsökning alltså uppgick till 3,4 procent. Den kommunala sektorn var den mest expansiva. Dess konsumtion ökade med 5,3 procent under första halvan av 1960-talet och med 8,5 procent under den andra. De privata investeringarna ökade med 6,1 procent under första hälften av 1960-talet och med 2,4 procent under den andra hälften. De statliga investeringarna ökade med 3,1 procent under första halvan och 2,3 procent under den andra halvan av 1960-talet. De kommunala investeringarna ökade med 11,1 procent under första hälften och med 8,7 procent under den andra hälften.

Jag erkänner villigt att den kommunala sektorn var den mest expansiva. Om herrarna vill klaga på den offentliga expansionen är det väl då med hänsyn till den siffermässiga redovisning jag här gjort korrektare att ni inskränker er till att rikta er kritik mot kommunerna och håller den statliga sektorn utanför. I kommuner har man emellertid till skillnad från rikspolitiken samlingsregeringar.

Den är specifikt besvärlig i en internationell högkonjunktur med den inverkan på vårt land som vi nu upplever.

I den situationen vägrar man att tala allvarligt om problemen och inbillar sig att allting ordnar sig om vi följer de till leda upprepade enfaldiga slagorden, att vi behöver besparingskonferenser och rundabordskonferenser. Jag blev överraskad när jag hörde fru Nettelbrandt säga att löntagarnas organisationer skulle känna glädje och tillfredsställelse om vi angåve en ram för de' samlade resurser som de skulle fördela. Ja, Svenska arbetsgivareföreningen har gjort ett sådant försök, men det har förbigått fru Nettelbrandt. I god tid före den förra avtalsrörelsens upptakt presenterade man den filosofin, men den största löntagarorganisa tionen visade kalla handen och sade att den sannerligen inte ville vara med på någonting sådant. Jag kan försäkra att det inte har skett någon som helst förskjutning fram till i dag i uppfatiningen om sådana förslag. Vi har, herr talman, upplevt ytterligare en intressant sak, men jag skall spara den till slutet av mitt anförande, eftersom jag väl har skyldighet att, även om jag som vanligt blir litet mångordig, replikera oppositionsledarnas inlägg. Herr Hedlund nämnde antalet konkurser. Visst är det en fråga som rör oss och som är irriterande. Jag skall senare i dag i första kammaren svara på inte mindre än två interpellationer i denna specifika fråga. | Låt oss sc på konkurserna i statistikens belysning? Antalet höll sig under åren 1960—1965 mellan 1300 och upp till 1600 om året men uppgick 1969 till 2850. Hur många det blir under 1970 vet vi naturligtvis ännu inte, och jag vill inte ge mig på att extrapolera utvecklingen och räkna upp första kvartalets antal fyra gånger. En intressant sak är emellertid att antalet konkurser i relation till företagsbeståndet har varit oförändrat under hela tioårsperioden. När man talar om konkurser brukar man inte nämna den nyetablering av företag som samtidigt sker, men överraskande nog har antalet konkurser hittills oförändrat uppgått till cirka 3 procent av företagsbeståndet. I övrigt, herr talman, hade herr Hedlund i långa stycken samma grunduppfattning som jag, och det är jag inte alls överraskad över — vi brukar ha ungefär samma uppfattning — så jag anser mig inte behöva bemöta mer i hans inlägg. Däremot fanns det kanske litet mer i herr Sven Gustafsons inlägg som jag hör bemöta. Herr Sven Gustafson säger att han väntar sig att jag skall lägga skulden för våra besvärligheter på utlandet eller på oppositionen. Jag har redan berört utlandets influens på våra besvärligheter, men det vare mig fjärran att vilja lägga skulden på oppositionen. En opposition som inte har något inflytande kan inte heller belastas med någon skuld — det är logiskt och konsekvent — så herr Gustafson går helt fri i det avseendet. Jag hoppas att jag skall få glädjen att diskutera med Axel Iveroth i TV eller i något annat sammanhang — jag vet inte om det blir av eller hur det blir — och herr Gustafson tar sig friheten att rekommendera bisittare åt mig i en sådan debatt. Jag brukar nu inte ha några bisittare när jag uppträder i offentliga debatter i televisionen eller i andra sammanhang, men ingen skall förakta dem; jag skall inte bestrida att de många gånger kan vara av värde. Skall vi slå in på den här originella idén att herr Gustafson utser mina bisittare, borde jag rimligtvis få utse herr Gustafsons bisittare. Tillåt mig då rekommendera Per Gahrton som bisittare i de utrikespolitiska debatter som herr Gustafson möjligen kan framträda i och några av ateisterna på vänsterkanten i folkpartiet när herr Gustafson vänder sig till den religiösa fiskarbefolkningen i Bohuslän. Litet längre fram i sitt anförande gjorde herr Gustafson en snabb och kraftfull summering av vad folkpartiet egentligen vill. Folkpartiet vill ha en översikt av nationalbudgeten i arbetskraftstermer. — En sådan planering pågår för närvarande. Jag kan redan i dag sätta ett papper i handen på herr Gustafson där han kan finna en så detaljerad prognos av arbetskraftsresurserna och deras planering fram till 1980 som kan åstadkommas. Den ekonomiska planeringen bör innefatta alternativa planer som underlag för de politiska instansernas prioriteringar, och planeringsarbetet bör göras rullande, sade herr Gustafson. — Varje år serverar vi en långtidsbudget. Alternativen finns alltid i bakgrunden. Man måste stanna för ett förslag bland dessa alternativ, och då är det inte längre något alternativ. Hur skulle riksdagen reagera, om finansministern lade fram olika ekonomiska alternativ och sade: »Jag vet egentligen inte vad jag vill rekommendera. Det ena alternativet är lika bra som det andra. Låt oss dra lott eller singla slant om saken!>? Naturligtvis kan den politiska oppositionen ha andra uppfattningar än regeringen har, och då får vi alternativ i den politiska debatten. : >»En översyn av statsutgifterna skall göras med jämna mellanrum för att befrämja kostnadsbesparingar och effektivitet, och man bör ha en parlamentarisk beredning för detta», tyckte herr Gustafson. — Det är väl det sjuka samvetet som slår oppositionen. Efter att ha presenterat alla överbud vill man köpa sig avlat genom att föreslå en besparingsutredning som skall ställa allt till rätta. »Regeringen skall på det internationella området främja överenskommelser som innebär stabilitet, sysselsättning och lägre räntenivå.» Vi gör vad vi kan i alla de internationella församlingar där vi är representerade, men som var och en begriper dominerar vi inte de församlingarna. Herr Gustafson talade också om det ekonomisk-sociala råd med företrädare för statsmakterna, ekonomiska organisationer och oberoende expertis som skall ventilera de samhällsekonomiska problemen och ställa upp de rätta lösningarna. — Även det förslaget är realiserat genom det planeringsråd där alla de intressen är representerade som herr Sven Gustafson här nämnde. Jag har naturligtvis, herr talman, blivit litet rörd över förklaringarna om all god medverkan som regeringen skulle kunna räkna med, om den bara sträcker ut sin hand till oppositionen. Herr Gustafson i Göteborg säger i sitt tal att han har erbjudit regeringen samverkan för att finna en lösning på alla de problem som kommer att uppstå i höst och under nästa år, om man inte gör något alldeles specifikt nu. Det finns ju en gammal sats: Man bör misstänka danaeerna även när de kommer med gåvor. Hittills har ju oppositionen — och det ligger väl i oppositionens vällovliga rätt — gjort vad den har kunnat för att förtala och illa berykta regeringen och regeringens ekonomiska politik. Det må väl vara försvarligt, om man från de utgångspunkterna — och det är de enda utgångspunkter vi känner oppositionen ifrån — skulle vara litet tveksam, om det är så mycket värt med alla dessa förklaringar om att nu är man inom Ooppositionen färdig med att hjälpa regeringen till rätta. När man sedan på nytt tar upp den internationella statistiken, som herr Gustafson gör, och redovisar bruttonationalproduktens ökning i vårt land såsom sämre än vad som är medeltalet i OECD för 1970 är det fortfarande ett prognosmaterial som man arbetar med, ett prognosmaterial som är underkastat alla de förändringar som i verkligheten kommer att ske. Så mycket kan man väl ändå säga, att om man ser på den tid som har varit, där siffrorna är exakta, är den svenska utvecklingstakten inte sämre än vad som är medeltalet i OECD:s övriga 14 länder.

Jag är rädd för att jag håller på att göra herr Gustafson alldeles för stor ära genom att ta upp alltför mycket av vad han sade i sitt inlägg, och det är kanske inte så, att kammaren har fördragsamhet med herr Gustafson och mig i vår dialog hur länge som helst.

Därför tror jag att vi utan saknad kan bordlägga den debatten ett tag framöver. Allra sist, herr talman, bör även herr Holmberg naturligtvis ha sin beskärda del. Herr Holmberg började med att avge en deklaration att han har förändrats. Vi spetsade naturligtvis öronen allesammans utifrån den mycket bastanta uppfattningen att alla förändringar hos herr Holmberg är förändringar till det bättre och följaktligen ser vi ju med stor tillfredsställelse och förväntningar på den omvandlingsprocess som herr Holmberg för närvarande är utsatt för. Herr Holmberg tog upp frågan om vår valutareserv. Vi har haft denna kraftiga åderlåtning som en följd av — här skall jag inte upprepa allt vad jag har sagt — bytesbalansens utveckling under 1969 och kapitalbalansens utveckling under 1969. Dess bättre tycks den ändå numera hålla sig relativt stabil. Herr Holmberg anförde här siffran för april 3 492 miljoner, även för sista veckan i maj är siffran ungefär densamma. "Jag håller gärna med om att det visst skulle vara hugnesamt om den vore någon miljard högre, och det kommer den väl också att bli så småningom när den här boomen går över. Nationellt och internationellt tror jag att vi får en lugnare import med den båtnad för valutareserven som detta innebär. Naturligtvis betraktar jag inte detta som något slags tillfälliga besvär. Vi kommer att få dras med dem, och under de 15 år jag har varit finansminister har väl inte något år varit besvärsfritt. Det har varit variationer i fråga om besvären, men det är i dessa avseenden ganska jämn pina för mig. De där ilningarna i ryggen som herr Holmberg efterlyste hos mig får han vänta på. Jag har inte känt någonting av dem, vilket emellertid inte innebär att jag nonchalerar dagens situation.

Blir det sedan en borgerlig regering slipper han ju ifrån eländet. Det är en kallhamrad taktik av en regering som till varje pris söker bita sig fast vid makten, menar han. Här tvingar herr Holmberg mig att fråga: Vad är herr Holmberg ute efter i dagsläget före valet den 20 september i år? Rekommenderar herr Holmberg mig att skärpa företagsbeskattningen, att ge mig på konsumenterna skattevägen och ta ifrån dem köpkraften, att dra in folkpensioner, utbildningsbidrag, anslag till försvaret och andra stora, tunga poster i budgeten? Det är detta det är fråga om. Herr Holmberg kommer att vara tyst som en liten mus på den här punkten, jag är alldeles övertygad om att jag blir utan svar. Herr Holmberg anförde vidare att det nu är så illa ställt här i landet, att finska exportörer vägrar sluta avtal i svenska kronor och vill göra det i finska mark i stället. Det var en intressant nyhet, men jag tillåter mig att betvivla att den är riktig. Finland har haft ett bra år efter den devalvering det tvingades företa. Det var en så påfrestande åtgärd att alla gamla parlamentariska regler sattes åsido, och Finland är i dag en nation utan regering och styrs inte längre från parlamentariska och politiska utgångspunkter. Man har tvingats ha en uppsättning tjänstemän, med något enda undantag, för att tills vidare administrera men inte för att regera. Den nationen har dessutom devalverat två gånger under de senaste 15 åren, och därför är jag faktiskt överraskad över herr Holmbergs yttrande. Det vore intressant att få närmare reda på vad som ligger bakom hans deklaration på denna punkt. Herr Holmberg för debatten vidare och säger. Det centrala felet i socialdemokratins ekonomiska politik är strukturellt betingade svårigheter. Det finns ett generellt tryckiekonomin som lett till kapitalutflöde. Importkonkurrerande företag har slagits ut o.s.v. Ja, det är lika bra att herr Holmberg tar bladet från munnen och säger rent ut, att enligt moderata samlingspartiets uppfattning har de svenska löntagarna i dag alldeles för höga löner, och följaktligen skall man ta från dem de lönerna på ett eller annat sätt. Det är nämligen innebörden av vad herr Holmberg sade, fastän han sammanfattade det i icke bindande och neutrala formuleringar. | Sedan kom herr Holmberg in på den offentliga sektorns snabba tillväxt, men den saken har jag redan kommenterat, och jag skall nu inte upprepa mig. Herr Holmberg försökte också göra sig lustig över att finansministern nu har presenterat en budget med en upplåning på 800 miljoner kronor — det är faktiskt 850 miljoner i kompletteringspropositionen — och sade då att det blir väl här som vid andra tillfällen att finansministern har räknat fel och siffrorna är därför ingenting att rätta sig efter. Jag har emellertid även denna gång skrivit en klar reservation och sagt att i detta ligger ingen täckning för lönehöjningar och eventuella tillläggsstater. De 850 miljonerna är en formell siffra. Men så mycket har jag ändå tidigare vågat säga och säger det också i dag, att den kommande budgeten innebär en påtaglig finansiell åtstramning i förhållande till budgeten innevarande år. Jag har här ägnat mig åt att kommentera de ekonomiska frågorna, och det var också avsikten, men jag fick i går i min hand ett dokument som jag tycker också förtjänar en liten kommentar. Jag syftar då på den nya mittens regeringsprogram som presenteras i tidningen Expressen. Jag utgår från att vad som där skrives är helt korrekt, eftersom skribenten är den mest lidelsefullt folkpartistiske journalist som dväljes på pressläktaren, nämligen K. G. Michanek.

Manuskriptet till den förnämliga preamble som förekommer i sammanhanget har skrivits av Gunnar Helén. Det tvivlar jag inte ett ögonblick på.

Det bottnar ju innerst inne i djup och varaktig söndring och i ett misstroende över alla gränser, när man så att säga måste skriftligen skaffa sig garantier för att det inte utlöses i det oförutsedda — eller kanske i det förutsedda.

Herr talman! Jag håller helt med finansministern om att det alltid är tråkigt att höra sifferuppgifter och siffersammanställningar redovisas. Finansministern lämnade ändå emellertid en hel del sådana uppgifter. Naturligtvis var dessa siffror ägnade att ge intryck av hur positiv situationen är, och i vissa avseenden är den väl också positiv. Det kanske är för mycket begärt att finansministern också skulle ta upp den andra sidan. Det finns emellertid en opposition som kan komplettera framställningen, och jag ber att få göra det på en punkt, nämligen när det gäller produktionsstegringarna under de senaste fem åren. Tråkigt nog måste vi för dessa fem år konstatera att vi genomsnittligt ligger på den undre halvan bland samtliga europeiska OECD-länder. Det är ett oangenämt förhållande. Om vi hade kunnat bara hålla oss till genomsnittet, skulle finansministern troligen ha haft en halv miljard till i sin portmonnä. Jag övergår härefter till att tacka finansministern för svaret på min interpellation. Sifferserien beträffande de norska räntorna har jag ingen anledning att betvivla, i synnerhet som jag till mitt förfogande har en annan sammanställning från samma månad men av annat ursprung, nämligen från riksdagens upplysningstjänst. Skillnaden är mycket liten. På något ställe är räntorna enligt upplysningstjänsten någon kvarts procent lägre. Det ger mig också anledning till en liten reflexion. Om jag, såsom man väl fortsättningsvis får göra, skulle vända mig till utlandet för att låna pengar och sökte efter någon som lämpligen kunde hjälpa mig med detta, skulle jag föredra upplysningstjänsten framför finansministern, om jag vore i tillfälle att få utnyttja bådas tjänster. Siffersammanställningen från finansministern visar under alla förhållanden att växelräntorna i Norge ligger mellan 7 och 8 procent. Den sammanställning jag fått från upplysningstjänsten lämnar en liknande uppgift, nämligen 7,3 procent. Här i Sverige får de som lånar mot växel betala 9 eller t.o.m. 10 procent. Vi ligger genomgående ett par procent högre. Anledningen härtill är enligt finansministerns uppgift att man på andra sidan Kölen inte har stött sig lika hårt på ränteoch kreditpolitik. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att man där bättre har anpassat finanspolitiken — även om jag vet att finansministern i detta sammanhang talar om vissa styrningar — till de rådande förhållandena än vi gjort i vårt land. Nog om detta. Jag vill emellertid säga att det inte är lätt för företagsamheten på den östra sidan om Kölen att konkurrera med företag på den västra sidan härom, om man här skall betala 2 procent högre ränta. Jag vet ju att finansministern gjort ett besök i Norge nyligen. Huruvida finansministern då inhämtade något som skulle kunna hjälpa oss att få en hyggligare ränta känner jag inte till. Jag vill emellertid ställa en fråga. Man kan måhända tala till rätta de småföretagare som här och var hotar med att göra uppror, men hur går det med deras företag? Går de inte omkull om de måste avstå från 20 procent av de kreditivlån de redan fått beviljade? Detta är ju innebörden av den ukas som har utfärdats. Hur skall de klara detta? Beträffande överenskommelsen om mittenprogrammet vill jag säga att herr Michanek har sin tolkning av denna. Den som läser programmet vet emellertid att det bara innebär ett konstaterande av att vi i de frågor, där vi träffat en Överenskommelse, skall hålla fast vid denna. Det sägs inte mera än vad finansministern brukar vara säker om när han och jag träffat överenskommelser. Också dessa överenskommelser brukar stå sig. Och varje anständig människa som träffar en överenskommelse måste ju se till att den hålls. Det gäller bara ett understrykande av det faktum att vi under den gångna tiden konstaterat, att när en överenskommelse är träffad så står den sig.

Herr talman! När jag talade om eventueila bisittare till finansministern avsåg jag förutom hans egen statssekreterare personer som är valda till ledamöter av riksdagen på det socialdemokratiska programmet, och jag tycker att det finns anledning att ta hänsyn till vad de säger. När det sedan gäller siffror, så gick finansministern igenom de olika åren men glömde 1969, då han i januari lovade att priserna inte skulle stiga mer än 2 procent och resultatet blev 4,6 procent — alltså dubbelt så mycket. Finansministern tyckte inte om att jag gjorde en jämförelse mellan prognoserna i förra årets kompletteringsproposition och det verkliga utfallet. Men jag tror det är nyttigt med en sådan jämförelse, så att vi inte återigen tror att den prognos som ges i kompletteringspropositionen skall slå in. Och så säger finansministern: Jag gör alitid reservationer — jag säger att det budgetunderskott som jag redovisar är inte det underskott som i själva verket uppkommer. Men i den redovisning för propositionens huvudsakliga innehåll som ges på första sidan i årets kompletteringsproposition står det: »Budgetens underskott väntas alltså minska med ca 2 700 milj.kr. — — —.» Det är det som pressen och de som inte hinner läsa alla reservationer som finns gömda i texten fastnar för. Därför har finansministern fått beröm för att han skall åstadkomma en så kraftig skärpning av finanspolitiken — en skärpning som dock icke kommer att ske i den omfattning som han har givit uttryck för. Finansministern talar om Ööverbud från oppositionens sida — det är ju populärt — och han nämner miljardbelopp. Om vi bortser från skattereformen, där vi klart och tydligt sagt att vi är med och finansierar de ändringar som vi föreslagit, så innebär folkpartiets förslag vid årets riksdag en nettobelastning på budgeten med 42 miljoner kronor. Det är mindre än en tusendedel av budgeten. Och där har vi följt samma metod som föregående år. Socialdemokraterna har i sin valhandbok 1/70 sagt att skillnaden mellan regeringspartiets bud och folkpartiets bud rör sig om ungefär en tusendedel och alltså inte är av någon större betydelse. Vad gäller valutareserven erkänner tydligen finansministern nu att utvecklingen har desavuerat hans målsättningar.

Den lägsta målsättningen var alltså balans i utrikeshandeln. Resultatet har blivit att vi när det gäller valutareserven förra - året förlorade 1890 miljoner kronor och att vi hittills i år förlorat stora belopp. År 1967 uttalade finansministern i den preliminära finansplanen: »En längre tids underskott i bytesbalansen omöjliggör ett fullföljande av fullsysselsättningspolitiken och kräver allt hårdare korrigeranden för att återställa den nödvändiga balansen.> Ja, herr finansminister, det är i det läget vi befinner oss nu. Vi kan alltså registrera att det som angavs som en lägsta målsättning år 1966 inte har uppnåtts utan att det tvärtom har skett en försämring på detta område. Sedan talar finansministern om stabiliseringspolitiken över huvud taget och om finanspolitiken. Jag vet inte om finansministern lyssnade till mitt anförande, men vad jag ville säga när det gäller finanspolitiken är att en momshöjning, som företas för att dämpa prisstegringarna, faktiskt kan ha en motsatt effekt om den sätts in i ett större sammanhang, där det inte finns förtroende hos allmänheten, hos konsumenterna, hos löntagarna, hos spararna för att prisutvecklingen skall kunna vara stabil. Därför är det så angeläget att den ekonomiska politik som vi för inte bara koncentrerat inriktar sig på budgetpolitiken utan tar hänsyn till den ekonomiska politiken i dess helhet. Det är därför som vi har lagt fram vårt program, som omfattar hela den ekonomiska verksamheten. Finansministern säger nu att man på en del punkter redan uppnått detta. Men om finansministern skulle vara med om att ordna det samarbete som vi föreslår i detta besvärliga ekonomiska läge, skulle han finna att det härvidlag finns möjligheter att åstadkomma cen ekonomisk politik som kan hejda den utveckling i felaktig riktning som nu hotar oss. Om man skall planera, säger finansministern, kan man inte komma med några alternativa planer; de skulle ge intryck av att man inte vet vad man vill. Nej, just i ett läge där man måste göra prioriteringar är det som viktigast att man har alternativa planer så att man har valfrihet att handla.